Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Vi har en hälso och sjukvårdslag som bygger på tre principer. Den första är människovärdesprincipen som ska värnas - alla människors lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Den andra är behovs och solidaritetsprincipen - att resurserna bör fördelas efter behov. Den tredje är kostnadseffektivitetsprincipen. Detta är hälso och sjukvårdslagen som kort sagt innebär sjukast först och jämlik hälsa. När jag ringer till min gynekolog som råkar vara privat och ligga inom regionen finns det två ingångar, dels en för försäkrade, dels en för oförsäkrade. Så ser det numera ut hos de privata vårdgivare som finns i Stockholm. Vi i Vänsterpartiet reagerade självklart också när kliniken Hedda Care öppnade förra veckan. Den är helt privat med hutlösa priser. Men detta är bara en del i en större utveckling som vi kan se med privata cancerförsäkringar, privat cancervård och så vidare. Detta sker nu i ganska rask takt. Vi är mycket oroade över detta, eftersom det innebär att människor helt enkelt går före vårdkön. Vi kan i dagens hälso och sjukvård se att det finns en utveckling mot en sammanblandning av den offentligt finansierade vården och de tjänster som den försäkrade får av försäkringsbolagen. Detta kan förstås rubba förtroendet. Det har Statens medicinsk-etiska råd tagit upp. Vem kan man lita på? Näringslivet, försäkringsbolag och vårdbolag har ett allt större inflytande på hälso och sjukvården. Timbro är förstås mycket glada över det. Svenskt Näringsliv, Almega, försäkringsbolagen, utländska riskkapitalister och vårdbolagen ser nu att det genom 73-punktsprogrammet, som regeringen har tagit fram tillsammans med Liberalerna och Centern, blir ett större tryck på pedalen för ett större inflytande för just det privata näringslivet. En av klausulerna i 73-punktsprogrammet lyder nämligen: Den enskildes valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Här finns de privata cancerförsäkringarna och så vidare. Vi är därför mycket oroade över utvecklingen. En person som har ett större vårdbehov ska alltid prioriteras före en person med ett mindre vårdbehov. I dag är det ungefär 660 000 svenskar som har en privat sjukförsäkring. Detta är alltså ingen liten fråga. Det är inte de försäkrade som vi vänder oss mot, utan vi vänder oss mot systemet som kan tillåta detta. Det är ett system som innebär att man kan köpa sig tjänster och gå förbi andra, vilket sker i dag - bokstavligen varje dag. De privata försäkringsbolagens reklam säger att om man har en privat sjukförsäkring går man före; det är hela finessen med privat sjukförsäkring. Vi ska inte ha det the american way, och Timbro ska inte styra vår välfärd, tycker vi i Vänstern. Fru talman! Jag skulle önska att statsrådet var lite mer precis med den fråga som jag ställde först: Kommer ministern att vidta åtgärder för att systemet med privata sjukförsäkringar ska vara förenligt med den hälso och sjukvårdslag som vi har?

Fru talman! Det gläder mig att statsrådet och jag är relativt överens i frågan, i alla fall här och just nu. Det finns enormt mycket kapital bakom den försäkringsdrivna vården som vi talar om. Vi har sett det ske specifikt i Stockholm. Där har man länkar och affärsmässiga band mellan försäkringsbolag och privata vårdbolag. Detta är på olika sätt väldigt kostnadskrävande eftersom en kravkultur skapas. Patienterna kan få ut maximalt av sin försäkring genom att få flera utlåtanden, att flera specialister ska titta på deras hälsotillstånd och så vidare. Samtidigt har de privata vårdgivarna ett intresse av att sälja så mycket sjukvård som möjligt. Om man i dag är sjuk, arbetslös eller äldre är det omöjligt att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. I stället får den offentligt finansierade vården ta hand om de lite mer skröpliga. De andra snikar bara förbi men får samtidigt ta del av vår välfärd, fast bakvägen. Den offentligt finansierade vården måste bli så bra, precis som statsrådet säger, fru talman. Då skulle vi slippa ha avarter som exempelvis att man tecknar privata sjukvårdsförsäkringar eller att det finns privata cancerkliniker. Men fram till dess måste vi titta på den verklighet som vi befinner oss i. Fru talman! Som statsrådet säger finns det ett parti som driver denna fråga och som har öppnat dörren, nämligen Moderaterna. Om man tittar lite närmare bland de motioner som skrivits finns också sverigedemokrater som tycker att detta är himla käckt. Trots att de tycker sig utgöra folkets parti är det egentligen näringslivets parti. I ett land finns ett begränsat utbud av vårdresurser och sjukvårdsarbetare, såsom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, liksom vårdcentraler. Om en läkare till viss del tar hand om patienter som har privat sjukförsäkring blir kön längre för oss andra som inte har en sådan försäkring. Det finns en risk för undanträngning. De som argumenterar för sjukförsäkringar säger att det finns en otrolig förmån i detta, eftersom man då kan minska väntetiderna för alla andra. Så ligger det inte till, vilket har visat sig i olika studier. Det finns ingen påverkan på detta, det vill säga att vårdförsäkringar skulle lindra trycket på den övriga vården. I stället visar andra undersökningar att den totala vårdkonsumtionen ökar, vilket man kan förstå i och med alla de som vill ha extraundersökningar. För oss inom Vänstern är det helt avgörande att vården ges efter behov och inte efter plånbokens storlek. Jag tycker att man kan se att detta på olika sätt har börjat glida iväg. Vi är också oroliga, fru talman, över regeringens nya allierade. De företräder ju de privata möjligheterna på ett helt annat sätt genom den så kallade valfriheten. Det kan innebära att man öppnar dörren. Vi kan nog se nu att man öppnar dörren på ännu vidare gavel för privata initiativ, privat finansiering och så vidare. Det kan helt enkelt gå väldigt raskt. Fru talman! Min andra fråga handlade om huruvida statsrådet kommer att verka för att de stora privata intressen som finns inom området privata sjukförsäkringar inte ska kunna undergräva finansieringen av den offentligt utförda hälso och sjukvården. Finns det några möjligheter att göra någonting?

Fru talman! Det gläder mig att vi nästan är på samma bana. Vi i Vänstern är ganska oroliga för denna fråga. Karin Svanborg-Sjövall är vd för näringslivets tankesmedja Timbro. Hon har sagt så här: I en stor lågkonjunktur kommer vi att tvingas till mycket tuffa prioriteringar, och då kommer diskussionen om hur välfärden ska finansieras att komma igång på allvar. Det finns alltså väldigt många som står bakom hela privatiseringsvågen och de avarter som vi har sett, till exempel Hedda Care, privata cancerkliniker, barnförsäkringar - you name it. Dessa försäkringar exploaterar ju också oro. Det blir också att shoppa vård, fru talman. Precis som statsrådet säger är det en viss grupp av personer som shoppar vård. Om man är extra orolig kan man genom denna typ av försäkring gå till läkare lite oftare än man skulle behöva. Det är oroväckande att det är så många med starkt kapital som står bakom dessa funderingar. Hur ska vi möta det? Detta är en jätteviktig fråga; det är verkligen en framtidsfråga. Det kan gå undan, specifikt om det finns ett parti - det vill säga Moderaterna - som kommer att driva denna fråga på ett eller annat sätt. Jag hoppar över till frågan om skattevillkor. Vi tog ett beslut om att den typ av förmån som en privat sjukförsäkring är ska förmånsbeskattas, men organisationen Svensk Försäkring skrev då till Skatteverket. Viljan att betala skatt är minimal i denna grupp. Man vill ta bort 40 procent av beskattningen, och Skatteverket fixade det omedelbart efter detta önskemål. Fru talman! Anser statsrådet att detta är acceptabelt? Där hände det ju någonting på vägen som man inte hade tänkt på.